Herr talman! Utskottet har ju för sin del enhälligt sagt att vad man i motionerna har pekat på är av mycket stor betydelse. Utskottet säger också att det förekommer missförhållanden på sina håll i pressen och att det är ett samhällsintresse att sådana företeelser motverkas så att en god publicistisk sed upprätthålls. Men det är samtidigt att märka att den iakttagelse som utskottet här har gjort har man också gjort inom pressen själv. Därom vittnar ju det arbete som man under den senaste tiden har sysslat med. Vi vet ju att vi från och med den 1 juli har fått nya publiceringsregler. Vi är också medvetna om att Tidningsutgivareföreningen har tillsatt en särskild kommitté för att utreda möjligheterna att effektivisera opinionsnämndens arbete. Vid bedömningen av motionerna måste det vara värdefullt att sådana iakttagelser som man fått genom motionerna blir tillkännagivna, därför att sådana meningsyttringar enligt vad jag kan förstå måste påverka även pressen själv. Nu är det en förhoppning att pressen skall lyckas i sina egna strävanden att komma till rätta med dessa frågor, så att missförhållanden icke behöver iakttas i den utsträckning som hittills har varit fallet. Utskottet förväntar i varje fall att de åtgärder som man redan har vidtagit eller de åtgärder som man överväger skall komma att främja en gynnsam utveckling. Hela denna fråga är av sådan betydelse i samhället, att man inte kan underlåta att följa den med uppmärksamhet. Utskottet har väl också fattat sitt beslut i förvissningen om att man kommer att göra det. Vi är medvetna om att det är nära nog hopplöst att få till stånd en lagstiftning, som inte kan kringgås. Det vittnar ju redan de kataloger om, som vi har i tryckfrihetslagen. Men det kan ju hända att förhållandena ändå kan nödsaka oss att överväga åtgärder. Det är dock min förhoppning, att så inte skall behö va bli fallet, utan att vi här skall få den självtukt som vi vill ha till stånd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Med anledning av fru Wallentheims anförande skulle jag vilja uttrycka min glädje över att en ledamot av kammaren på detta sätt intresserar sig för en så viktig fråga. Jag vill också uttala en viss respekt för det arbete som nedlagts på materialsamlande som underlag för de framförda synpunkterna. Därav följer emellertid inte, herr talman, att jag är beredd — och det hade kanske ingen väntat — att skriva under allt vad fru Wallentheim sade. Jag tycker det saknades en väsentlig punkt i anförandet, kanske också i utskottets utlåtande, nämligen en erinran om att det faktiskt inte föreligger någon rättslöshet på området. Vi har en brottsbalk, som i sin tur hänvisar till en tryckfrihetsförordning, och vice versa. Det finns alltså legala möjligheter till ingripanden mot förtal och ärekränkning i tryckt skrift. Denna möjlighet har vissa perioder använts mycket och vissa perioder alltför litet. Vi får inte glömma bort denna möjlighet. Den allmänna flykt från vissa kapitel i den nyligen antagna brottsbalken, som pågår i kanslihuset och möjligen även i riksdagen, omfattar lyckligtvis inte kapitlet om ärekränkning och förtal. Där står grundsatserna kvar. Jag vet att jag inte är ensam bland pressmän om uppfattningen, att de legala möjligheter, som här står medborgarna till buds, borde användas i större utsträckning än vad som är fallet. Den frivilliga saneringsverksamhet, som bedrivs av pressens organisationer, bl.a. Publicistklubben, är att betrakta som ett komplement till denna lagstiftning och är icke avsedd att träda i stället för den. Som komplement tror jag vi däri har haft en mycket värdefull institution. Sverige var väl först med att in rätta en sådan institution som Pressens opinionsnämnd, och vårt exempel har sedan vunnit efterföljd i en rad länder, där man organiserat olika opinionsnämnder. Jag tror att flertalet av dessa andra länder nu funnit, att den svenska modellen, med en jurist som representant för medborgarintresset som ordförande och i övrigt branschfolk med i nämnden, har vunnit mest anklang. Man har funnit att den bäst tillgodoser rättssäkerhetens krav. Jag tror därför att man i detta sammanhang inte skall bortse från gängse praxis. Jag har svårt att skriva under fru Wallentheims påstående att denna nämnd skulle vara ensidigt sammansatt. Jag tror inte så är fallet. Det torde ytterst sällan, om ens någonsin, inträffa att branschrepresentanterna — om jag så får kalla dem, alltså representanterna för pressen — i nämnden skulle vilja använda sin kvantitativa överlägsenhet till att förpassa ordföranden, representanten för medborgarna och för den juridiska prövningen, i minoritet. Jag tror också det är noga med att man här iakttar en nyansering. Det blir lätt ett allmänt tal om »pressen» och »tidningarna». Först och främst är att märka, att vi inte kan inskränka fältet på det sättet. Vi får nog tala om massmedia i dag. Fram till helt nyligen har det ju länge varit en brist att det inte funnits någon klart utmejslad ansvarighetslag för t.ex. radio och television. Där finns det också möjligheter till kränkning av medborgarnas intressen, möjligheter som, när de används, ger en betydligt större slagkraft och större rättsosäkerhet. Där har vi alltså nu fått formella möjligheter till ingripande på ett annat sätt än tidigare, och det är att hälsa med tillfredsställelse. Jag tror också att vi bör vara mycket noga med att se till att vi nyanserar bilden av pressen. Fru Wallentheim var angelägen om att nyansera bilden, det skall jag gärna medge. Hon talade om vissa tidningar, vissa kategorier av tidningar osv. Men i dagligt tal blir det gärna en generalisering som är djupt orättvis mot alla dem som arbetar i seriösa organ och med seriösa syften, och det är det övervägande flertalet, herr talman. Jag har till exempel svårt att inse att fackpressen, fackföreningspressen, tidningar av typen Vi och Ica-Kuriren samt övervägande delen av vår veckopress skall falla under benämningen klandervärda i det här sammanhanget. Beträffande dagspressen är jag kanske mera försiktig, när jag söker dra rågångar — av lätt insedda skäl — men jag skulle dock vilja säga att övervägande delen av de tidningar som trycks utanför storstäderna är praktiskt taget klanderfria i det här sammanhanget. Det har väl också sin betydelse, när man vill se över fältet. Fru Wallentheim nämnde ett förlag, Termac, vars utgivare skulle ha haft vissa planer, som sedermera förverkligades, på att utge en tidskrift av skandalkaraktär. Det kommer väl alltid att finnas sådana företeelser. Det skandalösa i det sammanhanget var väl inte att en sådan grotesk tanke har runnit upp hos en person, utan det skandalösa var att TV gav utrymme för dessa funderingar och därmed bidrog till reklam för denna avart av tryckt skrift. Därvidlag är det väl inte det allvarligaste att en person hade fått den här idén, ty mot sådana idéer finns det lyckligtvis legala och andra korrektiv, utan TV:s agerande i sammanhanget är det verkligt allvarliga. Fru Wallentheim nämnde England. Det finns väl inte hårdare tryckfrihetslagstiftning i något land än i England. Nyligen ådömdes en av redaktörerna för en av landets mest seriösa tidningar, Sunday Times, ett mycket kraftigt bötesstraff, därför att tidningen i en artikel hade råkat nämna att en person som var anklagad för ett brott möjligen skulle ha gjort sig skyldig också till någon annan förseelse. Tidningen i fråga tackade domstolen efter utslaget, ty det var första gången som det inte blev fråga om fängelse i sådana samman hang. Så hård är den engelska lagstiftningen. Att den sedan i fråga om vissa personliga förhållanden iakttar friheter som vi kanske inte uppskattar beror nog på olikartade förhållanden i olika länder. Fru Wallentheim sade också att möjligheten att få rätt är olika för personer med resurser och personer utan resurser. Hon talade i det sammanhanget om ett klassamhälle — så tror jag att orden föll. Vad hon syftade på var kanske något oklart, men jag förmodar att hon syftade på de fall av uppgörelse och skadeersättning utanför rättegångslokalen som i vissa fall träffas mellan tidningar och i tidningarna omnämnda personer. Jag tror inte att det är fråga om skillnader i resurser. Inte blir en person rentvådd inför läsarna av en tidning därför att ansvarige utgivaren i lönndom har överräckt så och så många hundra kronor i ett kuvert till personen i fråga. Snarare är det personer utan resurser som använder sig av den möjligheten för att åtminstone få något i sin hand. Det förhåller sig med andra ord inte som fru Wallentheim hävdar utan helt tvärtom. Frågan om presstöd och pressens monopolisering är i detta sammanhang av relativt underordnat värde, ty de väsentliga och riktigt allvarliga förlöpningarna sker utan något samband med monopolisering. Förlöpningarna görs av de reptilorgan som ibland kan dyka upp, ingen nämnd och ingen glömd, och varav ett, nämligen Fäderneslandet, genom en frivillig insats, icke minst av ett antal kvinliga journalister, bringades till tystnad. Konstitutionsutskottets utlåtande är, som herr Georg Pettersson påpekade, inte helt friande för de utpekade, vilket naturligtvis är riktigt och befogat. Å andra sidan vill utskottet inte verka för att ett statligt maskineri kommer i gång, men om man ställer detta utlåtande mot vad tryckfrihetsförordningen sålunda stadgar och mot den frivilliga saneringssträvan som pågår, blir det förklarligt. Jag tror att varje debatt som förs i dessa frågor är av mycket stor nytta, eftersom det till sist dock är fråga om en allmänhetens vaksamhet och ett allmänhetens intresse för saken. Det finns inte något skäl för att sensationstidningarna skall gå ut i jätteupplagor, atom det att vissa delar av allmänheten uppenbarligen vill ha sådana tidningar, vilket är ett skäl som vi i längden inte stillatigande kan acceptera.

Herr talman! Herr Hernelius har i sitt välbalanserade yttrande i huvudsak bemött fru Wallentheims anklagelser mot pressen. Det finns, som herr Hernelius påpekade, redan legala möjligheter att ingripa mot förlöpningar i pressen. När dessa möjligheter inte används beror det på att medborgarna inte vill tillgripa dem. Det beror alltså inte på tidningarna som sådana. Fru Wallentheim talade uppskattande om tryckfriheten, och i mitt tycke talade hon där helt riktigt. Däremot kan jag inte förstå hur det kan gå ihop, när hon samtidigt vill ha en skärpt lagstiftning, som alltså skulle gå emot den generösa tryckfrihet som vi har här i landet och som vi med rätta är stolta över. Såsom herr Hernelius påpekade, tog fru Wallentheim i detta sammanhang fram en TV-intervju, som tyvärr kom till stånd med en förläggare, vilken talade om att man skulle nosa upp sensationer. Förläggaren framhöll att det visserligen kunde bli fängelse för utgivarna, men den risken skulle man ta. Fru Wallentheim talade också om ett fall i England, där förläggaren hade egna toppjurister, vilka hjälpte till att fria förläggaren när något övertramp skedde. Men, fru Wallentheim, detta är väl ett bevis på att man inte kommer långt via lagstiftning. Tar man inte hänsyn till om det kan bli fängelse och bryr man sig inte om straffet, utan tycker att det ändå lönar sig med en sådan journalistik, lär inte regler om pressetik Ang. upprätthållande av pressetiska krav hjälpa mycket, även om de ges i lagstiftningsform. Det gäller ju kallhamrade individer, som helt medvetet trotsar lagstiftningen och som alltså inte tar hänsyn till vad samhället säger. Jag tror att man skall akta sig för att påstå att sådant skulle vara tillämpligt på journalisterna i sin helhet eller på flertalet av dem som bedriver journalistik här i landet. Fru Wallentheim har själv genom att citera en hel rad yttranden i tidningar visat hur pressen reagerar mot sådana företeelser. Just denna offentlighet i pressen hjälper till att skapa reaktioner mot sådana tendenser. Pressen slår alltså vakt om tryckfriheten genom att hårt reagera mot missbruk av den. När fru Wallentheim citerar en av landets största tidningar, som reagerar mot missbruk, går det väl inte att samtidigt säga: Här ser man att det är monopoltendenserna som gör att skadeverkningarna ökar. Vi beklagar alla att det genom ett slags automatik kommit att bli en viss monopoltendens, eller rättare sagt att många tidningar tvingats till nedläggning. Det är en sak. Men därmed är ju inte sagt att de återstående tidningarna vill använda sin makt och sina möjligheter att utnyttja det tryckta ordet till att åstadkomma skadeverkningar. Jag tycker att det är litet vårdslöst, då fru Wallentheim talar om att Publicistklubben på papperet har satt en massa regler som inte följs när vi inte längre har tidningarnas mångfald. Jag tror att hon där blandar samman två saker: tidningsdöden och den sensationsjournalistik som finns men som pressen i sin helhet reagerar mot. Det är inte tidningsdöden som har skapat sensationsjournalistiken — en sådan har alltid funnits. Här har redan nämnts »Fäderneslandet», som tvingades till nedläggning just tack vare många journalisters insatser och ivriga engagemang. Man kan inte säga som fru Wallentheim: Vem garanterar att uttalanden av Pressens opinionsnämnd följs? Jag tycker att det finns ganska tydliga exempel på effekten av nämndens uttalanden. Som herr Hernelius redan har påpekat, finns det i tidningsvärlden också klara strävanden att ge opinionsnämnden större styrka. Publicistklubben och Journalistförbundet har ökat sina bidrag till nämnden för att ge den bättre möjligheter att arbeta effektivt. De bägge organisationerna lämnar nu årligen 7000 kronor vardera, och tidningsutgivarna lämnar upp till 40 000 kronor om året. Det finns också en absolut vilja till effektivare bevakning mot pressens eventuella övertramp — Publicistklubben diskuterade den frågan häromdagen. Man vill ge opinionsnämnden fastare former, så att den oftare och i större utsträckning kan behandla inkomna anmälningar. Det finns alltså tydliga strävanden att skapa ett bevakande organ med större effektivitet. När fru Wallentheim talade om monopoltendenserna, nämnde hon underligt nog inte radions och televisionens roll. Övertramp har väl förekommit också där, och småningom har man fått vissa regler. Men jag tror inte att övertrampen varit en följd av radions och televisionens monopolställning; detta betraktar jag som en fullständig missuppfattning. Och jag undrar om fru Wallentheim är beredd att dra konsekvensen av ett sådant påstående. Det bör då finnas en mångfald av TV och radioföretag för att hindra att monopolet utnyttjas på ett felaktigt sätt. Själv är jag inte av den meningen. Jag kan heller inte dela fru Wallentheims mening att pressen inte vill motarbeta den form av sensationsjournalistik som förekommer. Till största delen torde sensationsjournalistiken bero på att det hos allmänheten finns ett intresse för denna snedvridna form av journalistik, och det är väl det intresset som man skall försöka komma åt. Det tror jag inte man gör genom förbud med stöd av lagstiftning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Efter vad herr Hernelius och fru Segerstedt Wiberg har sagt med anledning av fru Wallentheims anförande finns det väl inte så mycket att tillägga. Jag vill i alla fall göra ett par reflexioner. Den som har varit tidningsman i 45 år har ändå en viss erfarenhet av hur pressen arbetar. Om jag jämför pressen sådan den var när jag började min verksamhet som tidningsman med pressen i dag, måste jag säga att pressen har genomgått en betydande förbättring. På den tiden gällde inte så stränga publiceringsregler som det gör i dag. Pressen var i allmänhet fullständigt hänsynslös då det gällde personliga förhållanden. Om en person t.ex. hade begått självmord, talade tidningarna om det med namn och allt.

Herr Hernelius ville dra en gräns mellan de tidningar som trycks i huvudstaden och de som trycks i landsorten, och det ligger faktiskt en hel del i det. Den som verkar inom landsortspressen skriver inte för en massa för honom fullständigt anonyma människor mellan Ystad och Haparanda, för lösnummerköpare som inte är bundna till tidningarna på samma sätt som prenumeranterna på en landsortstidning. Den som skriver i varje fall i en mindre landsortstidning har en så nära kontakt med sin läsekrets att han får en känsla av — i varje fall hade jag det under mina år — att han har läsekretsen liksom i knäet på sig medan han skriver. Då kan man inte heller göra sig skyldig till sådana förlöp ningar som fru Wallentheim här har pekat på. En rätt viktig sak i sammanhanget som inte nämnts här är journalistens rätt att vägra utföra ett uppdrag som han anser vara nedsättande för honom. Ingen tidningsutgivare kan säga åt en medarbetare att ta ett visst uppdrag, vara hänsynslös och gå hårt fram mot den och den personen. Jag tror inte heller att det är riktigt som fru Wallentheim påstår, att opinionsnämnden skulle vara ensidigt sammansatt och att dess utslag därför inte skulle ha betydelse. Jag tror tvärtom att de som representerar pressen i opinionsnämnden själva har mycket stränga krav på pressen. De tillåter inte någon släpphänthet, utan de är kanske tvärtom betydligt strängare i sina omdömen än utomstående skulle vara. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att jag tycker att fru Wallentheim överdriver den situation som råder inom pressen i Sverige. Jag tror att vi har en utomordentligt fin press. Att en och annan inte strängt håller sig till de publicistiska reglerna är en annan sak. Inom praktiskt taget samtliga områden är det ju så att inte alla är fullkomliga, utan att det blir skönhetsfläckar både här och där. Jag ber också, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skulle vilja göra några reflexioner i anslutning till det sagda. Herr Hernelius erinrade först om att vi har en brottsbalk, som lagstiftningsvägen reglerar övergrepp på detta område. Jag tror att jag kraftigt underströk att jag inte uppehöll mig vid sådana övergrepp som kan hänföras till ärekränkning och förtal och som faller under dessa lagrum. Det gällde övergrepp som faller under pressopinionens hedersdomstol, nämligen tidningarnas skriverier om människors privata för hållanden och övergrepp mot den personliga integriteten.

I samband med affären med Termacförlaget har här riktats anmärkningar mot att TV tog upp denna sak i sitt program. Det kan man ha delade meningar om. En del kan betrakta inslaget som reklam; en del kan uppfatta det som en välbehövlig väckarklocka. Det påverkade helt visst många människors uppfattning och riktade uppmärksamheten på ett stort problem. Jag är fullt överens med herr Hernelius och andra om att det är mycket tillfredsställande att vi har fått en ansvarslag för Sveriges Radio och TV. Där finns det en stor mängd av ansvariga utgivare just därför att man med hänsyn till detta företags särart skall kunna bevaka dessa saker på olika håll. Därvidlag är vi fullkomligt överens. Herr Hernelius hade lagt märke till, att jag i mitt anförande inte skar alla tidningar öven en kam. Jag är mycket glad över att chefredaktör Hernelius märkte det och att han så kraftigt reagerade mot de förlöpningar som i alla fall sker. Jag är också mycket glad över att han som chefredaktör för en stor tidning gjorde detta uttalande i kammaren. Jag tror visst, fru Segerstedt Wiberg, att sensationsjournalistiken inte är någonting som har kommit på nu i samband med förändringarna inom tidningsvärlden. Men jag tror att dessa skriverier som följd av monopoltendenserna får en ökad spridning och att skadeverkningarna därför blir större. Det är väl ändå ganska svårt att kunna ha en annan mening i den frågan. Jag är inte ute efter skärpt lagstift ning, fru Segerstedt Wiberg. Det sade jag också. Jag är inte ute efter någonting annat än att vi får en bättre respekt hos tidningsfolket och pressen för en hög princip, som vi alla hyllar, nämligen den personliga integriteten. Jag skulle vara synnerligen tillfredsställd om pressorganisationernas strävanden — jag erkänner att de är intensivare nu än förut — leder till något resultat. Jag förstår fullt ut att det är mycket svårt — naturligtvis — att här åstadkomma lagregler. Men om vi inte kan undvara sådana, kan jag inte se någon annan utväg. Såvitt jag förstår är också konstitutionsutskottets ordförande inne på den tankegången. Men både han och jag hoppas att den vägen inte skall behöva beträdas. Fru Segerstedt Wiberg tyckte att det var vårdslöst att jag hade sagt, att dessa pressregler liksom inte garanterar att man bemödar sig om att här åstadkomma en god publicistisk sed. Jag vill då erinra om att jag i det sammanhanget citerade vad Publicistklubbens egen ordförande Gustaf von Platen hade yttrat om den saken. Herr Axel Andersson gjorde det intressanta uttalandet att han — liksom den nämnde redaktör Engström — tyckte att det är mycket bättre nu än tidigare. Det kan jag inte alls bedöma, eftersom jag tidigare inte följt frågan så noga som jag bort. Vad jag sade — och det tror jag på — är att urvalet av stoffet är ett annat och mera anpassar sig till den sensationshunger, som är speciell för vår tid. Men, herr Axel Andersson, jämförelser för att få fram vad som har blivit bättre eller sämre är väl ganska intresselösa. Omfattningen av de oarter som förekommer är enligt mitt förmenande alldeles tillräcklig för att man här skall uttala de synpunkter och uttrycka de förhoppningar som jag har gjort. Slutligen sades, att det i alla fall finns en möjlighet för journalisterna att vägra att fullgöra sådana uppdrag. Det är alldeles utmärkt. Det kanske vore den verkligt effektiva vägen. Jag vet inte i hur stor utsträckning journalisterna använder den metoden, men det skulle vara underbart om pressens folk stimulerade kollegerna till det och gav dem litet råg i ryggen om det skulle behövas.

Herr talman! Man skulle av fru Wallentheims anförande nästan kunna dra den slutsatsen, att jag inte är intresserad av att värna om den personliga integriteten. Jag tror att man skall vara mycket mån om den, fru Wallentheim! Men jag tror inte att man därför skall angripa tryckfrihetslagen och på den vägen införa strängare villkor. Däremot har jag, fru Wallentheim, i Nordiska rådet undertecknat en motion där man slår vakt om den personliga integriteten, ty den är efter vad jag förstår numera hotad på många sätt. Där tror jag att vi måste se upp. Fru Wallentheim är övertygad om att monopoltendenserna i pressen har ökat tendensen till sensationsjournalistik. Jag tror fortfarande inte att det är riktigt. Problemet ligger inte där. Möjligen skulle man kunna säga att problemet utgöres av att vissa tidningar tillgriper sensationsjournalistik för att få ökad spridning, och då återkommer man till att problemet är att det finns läsare för denna form av journalistik. Jag tyckte att fru Wallentheims första anförande andades en viss nedsättning av strävandena inom journalistkåren. Talet om att dessa principer »bara är nedsatta på papperet» kan enligt min uppfattning tolkas på det sättet. Jag är ledsen om man gör det, ty enligt min bestämda åsikt åstadkommer man inte en förbättring om man inte förmår journalisterna — och de många unga journalisterna — att inse att de inte skall ge efter för kravet på sensationsjournalistik. Jag tror nämligen inte att det så mycket är de ledande inom före tagen, som vill ha en sådan journalistik, i varje fall inte inom den ansvariga delen av pressen, som dock utgör den största delen. Därför är jag fortfarande rädd för ingripanden i onödan. En sund press och ett sunt korrektiv i form av frivilliga överenskommelser är enligt min åsikt ett mycket bättre och riktigare medel.

Herr talman! Fru Wallentheim sade, att jämförelser mellan förr och nu saknade varje intresse i detta sammanhang. Det är ett resonemang som jag inte kan förstå. Om man finner att förhållandena undan för undan förbättras, så finns det väl anledning att förmoda och hoppas att de även i fortsättningen skall undergå en förbättring. Vi har ju informerats, bl.a. i utskottets skrivning, om det arbete som pressens egna organisationer håller på med för att ytterligare förbättra publiceringsreglerna. Därför tycker jag att det finns föga anledning för fru Wallentheim att i dag göra ett stort nummer av denna fråga. Sedan kröp det fram, att bakom förslaget ligger talet om monopoltendenser inom pressen, vilket vi så väl känner igen, och att dessa skulle vara anledningen till att pressmoralen försämrades. Det måste väl ändå vara precis tvärtom, fru Wallentheim. Om inom ett område en tidning är fullständigt dominerande har den inte någon anledning att försöka skapa sensationer. Det är väl om flera tidningar ligger i hård konkurrens med varandra, som de kan lockas att pressa ut mer av stoffet än vad de egentligen borde göra. När fru Wallentheim nämnde att Pressens opinionsnämnd inte skulle vara helt opartisk, så kom jag att tänka på hur det skulle bli om man lät »mannen från gatan» tjänstgöra i en sådan där hedersdomstol. Alla som har haft ansvaret för en tidning känner väl till den insändarflora som kommer in. Gud bevare mig för tanken, att dessa människor skulle sitta med i en sådan hedersdomstol! Erfarenheten för de flesta som arbetat inom tidningsvärlden ger väl vid handen att av tio insändare är det en som kan släppas fram till allmänheten. De andra måste obönhörligen hamna i papperskorgen. Det är väl inte folk som skriver sådana insändare som skall döma i detta fall. Jag tänker på en sådan sak som rättegångsreferaten. När jag började som journalist refererade man utförligt allt som kom fram under rättegångar och vid tingssammanträden. Då nämnde man namnen på de inblandade personerna utan vidare. Så småningom kom det en publiceringsregel som bl.a. innehöll att man inte skulle få namnge personer. Då gjorde tidningarna ofta så, att de skrev låt oss säga om en slaktare i den eller den bygden — man nämnde inte namnet — som var den brottslige. Eftersom det bara fanns en slaktare på orten var det inte svårt att räkna ut vilken person det gällde. Reglerna har sedan undan för undan blivit strängare, och jag tycker att man i dag verkligen har anledning att vara glad över utvecklingen på pressens område. Det finns undantag, den saken är klar. Det är ingenting att hålla hemligt att det givetvis är mest lockande för de tidningar som bygger på lösnummerköpare att skriva om sensationer. De som har en fast prenumerantstock som årsprenumeranter har inte någon anledning att göra det, men de andra kan frestas över hövan.

Herr talman! Jag har ett bestämt intryck av att fru Segerstedt Wiberg och även herr Axel Andersson har någon för mig alldeles obegriplig önskan eller åstundan till speciella tolkningar av vad jag har sagt. Det är dock ingenting annat jag har sagt än att med dessa monopoltendenser blir sensationsskriverierna mera spridda och skadeverkningarna följaktligen större. Jag har inte sagt att sensationsjournalistiken i och för sig uppkommer i och med denna utveckling. Jag vill också säga, att jag inte alls kan förstå vad det skulle ligga för nedsättande i uttalandet att Publicistklubbens regler är »nedsatta på papper». Sätter man inte ned regler på papper i alla möjliga sammanhang? Hur skall dessa regler annars bli kända och efterföljda? Jag har naturligtvis aldrig med mitt yttrande avsett annat än att ange ett faktiskt förhållande — det är inte uttryck för något nedsättande.

Det är väl ändå ett faktiskt konstaterande, att det förhåller sig på det sättet. Men jag underströk också, att i det uttalande jag gjort ligger ingen antydan ens om att det skulle vara någon bristande vilja till objektivitet på det hållet.

Herr talman! Det är i många hänseenden ett mycket märkligt dokument inom svensk skattelagstiftning som vi i dag har på kamrarnas bord. Det är på sitt sätt också ett märkligt tidsdokument. Det är i grund och botten fråga om en helt ny skatteform, en s.k. evig kapitalvinstskatt på fastigheter, även om den rubriceras som en variant av den «<realisationsvinstbeskattning, som vi redan har, och endast kommer till uttryck i ändrade regler i kommunalskattelagen. Dokumentet är märkligt i första hand därför att det har ett 60-årigt utredningsarbete bakom sig och flera förolyckade betänkanden i det förgångna och dessutom i viss mån har en ännu äldre teoretisk bakgrund, nämligen amerikanen Henry Georges” år 1879 utgivna arbete Progress and Poverty. Att problemet först sent kommer till sin lösning på lagstiftningsområdet har berott på att förverkligandet av läran om en retroaktiv indragning av värdestegring på mark överallt varit svår att förena med de rättssystem som vuxit fram i länder med demokratiskt samhällsskick. Att det har sina komplikationer även i vårt land kommer, misstänker jag, att illustreras i den fortsatta debatten här i dag. Lagtekniskt har det över huvud taget varit en mycket svårlöst fråga även i vårt land. Dokumentet är märkligt också därigenom att markvärdekommitténs betänkande, på vilket propositionen närmast bygger, tillkom i enighetens tecken. Enigheten har också i fortsättningen stått sig i fråga om huvudlinjerna trots att propositionen innehåller betydande avvikelser från det ursprungliga förslaget. I högerreservationen, nr 1, av herr Yngve Nilsson m.fl., understryks inledningsvis att reservanterna för fastighetsförsäljningar = godtar = kapitalvinstbeskattningen som princip. Utvecklingen i det urbaniserade samhället har lett till att en dylik skatt tett sig alltmer erforderlig för att komma till rätta med markspekulationer i tätorternas periferi, vilka ibland tagit sig stötande uttryck. Jag vill inte påstå att jag hälsar den rubbade gränsdragningen mellan kapitalvinst och inkomst inom beskattningen med nämnvärd entusiasm. Men någon annan utväg har uppenbarligen inte stått till buds. Därtill kommer, att ett steg i denna riktning togs i fjol genom = aktievinstskatten, som «dock, herr talman — det tillåter jag mig säga — blev ett missfoster. För min del anser jag att en proportionell kapitalvinstbeskattning hade innefattat en riktigare lösning. Departementschefen är själv inne på den linjen. Jag är också rädd för att tillämpningsoch kontrollsvårigheterna kommer att bli väsentligt större än vad departementschefen gjort gällande. Hur de nya skattereglerna kommer att fungera i praktiken, får ju framtiden utvisa. Jag tror dock det är risk för att de i vissa punkter kommer att verka orättvist. Jag tänker närmast på förhållandena för skogsbruket och jordbruket. Framför allt blir det säkert ofta svårt för den skattskyldige att styrka förbättringskostnaderna, och därmed kommer han kanske att få betala en högre skatt än som eljest hade utgått. Det är möjligt, att verkningarna blir betydligt mer hårdhänta än nu kan överblickas. Det har sagts, herr talman, att i enskilda fall det till sina ekonomiska konsekvenser kan komma att bli något av samma effekt som av Karl XI:s reduktion. Egnahemmen var i ett tidigare skede en politisk stötesten, men de har i huvudsak förts utanför farozonen i praktiken, skulle jag vilja tro. Att den nya skatten även för dessa egnahem kommer att medföra en betydande pappersexercis i samband med deklarationerna, är en sak för sig. Frågan om befrielse från skatt för villaägare som vid flyttning till annan ort köper ett nytt egnahem som ersättning för det som han har sålt, måste även formellt ordnas. Propositionen behöver ytterligare kompletteras med en reduktionsregel till förekommande av överbeskattning av effektiva jordbruk och skogsbruk. Utskottet har ställt sig bakom detta krav, och det vill jag hälsa med stor tillfredsställelse. Rörande den tekniska lösningen av olika detaljfrågor kan givetvis olika meningar råda, liksom om övergångsbestämmelserna. Det är närmast härom som reservationerna handlar. Ärendet är, slutligen, också märkligt så till vida att dess behandling i slutskedet har haft karaktären av en trestegsraket, för att ta en bild från den moderna rymdforskningen. Denna raket har under sin bana väsentligt avvikit från den ursprungligen utstakade kursen. Det första steget i raketen var kommittébetänkandet. Det andra steget var propositionen, där man tappade bort de ursprungligen mjuka övergångsbestämmelserna. Det tredje steget var bevillningsutskottets majoritetsbetänkande, där man på grundval av en enskild motion även tappat bort betydelsefulla rättsprinciper och inför vittgående retroaktivitet i fråga om ikraftträdandebestämmelserna för vissa speciella fall. Jag beklagar denna utveckling. Jag sade, att trestegsraketen väsentligt avvikit från sin ursprungligen utstakade bana. Jag syftar härvid på det förhållandet, att markvärdekommittén såg huvuduppgiften för den föreslagna skattereformen vara att främja markpolitiska syften och skapa ökad rörlighet på marknaden. Det uttalade syftet var »att göra spekulationer i mark mindre lockande, men å andra sidan inte göra markägarna obenägna att sälja». Från rättvisesynpunkt är det vidare, fortsätter man, »ett angeläget önskemål att större markvinster blir på rimligt sätt beskattade». Lagstiftningen skulle sålunda åstadkomma ett ökat utbud av fastigheter och därigenom motverka omotiverade prisstegringar. Detta intresse av att begränsa de ur marksynpunkt erforderliga skärpningarna i beskattningen tillgodosågs vid reglernas utformning i materiellt hänseende, särskilt i fråga om övergångsbestämmelserna, där man föreslog vad man kallar för en mjuk övergång. Jag skall återkomma till det. I propositionen har det markpolitiska huvudsyftet väl nämnts men ganska mycket skjutits i bakgrunden. I stället har huvudvikten lagts vid att klippa till spekulationsvinster, som det kallas. Det uttalas att det framför allt gäller att träffa spekulativa investeringar i mark, och så tillfogar man med något mildare tonfall, att ordinära vinster vid avyttringen av egnahem, villor, hyreshus, industribyggnader och jordbruk faller utanför. Det är i och för sig gott och väl, men alla kapitalvinster är inte spekulationsvinster. Reservanterna har i flera detaljer sökt tillgodose berättigade rättvisekrav med tanke på de skattskyldiga. En sådan detalj är att realisationsvinst i förekommande fall skall kunna beskattas enligt reglerna för ackumulerad inkomst, inte bara i de fall då vinsten till mer än hälften utgöres av återvunna värdeminskningsavdrag, som det föreslås i propositionen, utan över hela linjen. Det har invänts, bl.a. av departementschefen, att värdestegringar ofta sker språngvis och att därför skäl inte föreligger för att vinsten beskattas som en ackumulerad inkomst. Jag tror tvärtom att det mycket sällan är fråga om några egentliga tigersprång i det här fallet utan att det i stället merendels är fråga om en flerårig progressiv värdestegringsprocess, innan vinsten vid försäljningen aktualiseras. Och då ankommer det ju på den skattskyldige själv att styrka att en sådan värdestegringsprocess under flera år förekommit, för att han skall kunna komma i åtnjutande av reglerna för beskattning för ackumulerad inkomst. Särskilt för skattskyldiga med relativt blygsamma årliga inkomster och begränsad progressivitet kan beskattning på ett enda år av en uppkommen realisationsvinst, som läggs ovanpå den beskattningsbara arbetsinkomsten, leda till en orimligt hög marginalskatt. En annan detalj är den motionsvis föreslagna regeln, att om fastighet vid de nya bestämmelsernas ikraftträdande innehafts mindre än 20 år så får den skattskyldige alternativt i stället för köpeskillingen avdra 150 procent av fastighetens taxeringsvärde vid 1965 års allmänna fastighetstaxering. Det är särskilt skogen som vi här har haft i tankarna. Först på senare år har det ju blivit en mera rättvisande fastighetstaxering i fråga om skogsmarken. Ytterligare föreslås i samma syfte att vid användning av taxeringsvärdesalternativet fasta tillägg och avdrag för förbättringskostnaderna skall utgå jämväl för år som förflutit sedan närmast föregående allmänna fastighetstaxering. Slutligen föreslås också i en reservation utredning rörande beskattningens inverkan på skogsbrukets och jordbrukets förhållanden. I propositionen avvisar finansministern de av markvärdekommittén föreslagna övergångsbestämmelserna, under hänvisning till de fördelaktiga generella uppräkningsregler som han föreslagit. Om fördelaktigheten av dessa uppräkningsregler kan ju delade meningar råda. Det är även att erinra om att beskattningsprocenten i propositionen ju höjts från 60 till 75 procent. En hög beskattningsprocent kan vara ägnad att minska utbudet och framkalla svårbemästrade skatteflyktstransaktioner, påpekade kommittén. Om övergången framhöll kommittén: »De skärpta reglerna bör göras så mjuka som möjligt.» Det ligger i sakens natur. En omedelbar tillämpning av de nya reglerna skulle leda till ett forcerat utbud av exploateringsmark och saneringsmark, forcerat till tiden före ikraftträdandet, ett utbud som endast med svårighet skulle kunna konsumeras av kommuner och andra markägare. Kommittén framhåller att en praktiskt framkomlig väg att uppnå den avsedda mjuka övergången synes vara att medge ägaren av de fastigheter, som var skattefria vid ikraftträdandet, en respit av förslagsvis två år, under vilken ägaren skulle kunna överväga sin situation och om han finner det lämpligt realisera sin fastighet utan att bli beskattad.

Där föreligger ju en reservation av utskottets tio borgerliga ledamöter. Jag hänvisar till den kritik som anföres i reservationen. Reservanterna har full förståelse för att motionärerna och utskottsmajoriteten vill komma åt rena skenavtal mellan moderbolag och dotterbolag och mellan nära anförvanter. Det skall vara ordning på torpet i sådana här saker! Det vill även vi. I motionen berörs två fall. Det ena gäller försäljning mellan föräldrar och barn eller barnbarn och det andra då en fastighet övergår på aktiebolag, varvid säljaren ensam eller tillsammans med anhöriga haft ett bestämmande inflytande. Vad vi med skärpa vänder oss mot är att de föreslagna bestämmelserna till sin räckvidd sträcker sig långt utöver skenavtalens ram. De träffar både ond och god utan åtskillnad och innebär en mycket vittgående retroaktivitet. Den konstruktion som de föreslagna lagreglerna har fått ger enligt min mening allvarliga betänkligheter ur såväl rent juridisk som fiskal rättvisesynpunkt. Rimligtvis borde alla skatterättsliga verkningar ha knutits till dagen för den nya skattens ikraftträ dande, dvs. den 1 januari 1968, som har föreslagits i propositionen. Enligt det i motionen föreslagna tilllägget till 35 § 2 mom. kommunalskattelagen är det i stället dagen för propositionens framläggande i riksdagen som skulle bli avgörande för det avsedda fallet. Paragrafens konstruktion är ytterst äventyrlig — man kan göra två anmärkningar.

Jag ber kammarens ledamöter att observera, att i propositionen överallt talas om fastighetens avyttring, dvs. den avyttring som materialiseras i köpeavtalet.

Avyttringen syftar alltså även här på köpeavtalet. Ja, vad innebär då motionärernas förslag om dagen för lagfartsansökan, eller ansökan till annan myndighet än inskrivningsdomaren, som stickdatum i praktiken? Jo, det innebär att den nya skatten för de fall som avses, dvs. försäljningar mellan anhöriga och mellan samarbetande bolag m.m., då parterna varit fullständigt i god tro, får vittgående retroaktiva verkningar. De riktar sig inte bara mot ett köpeavtal som slutits under tiden 8 november—31 december, utan den nya skatten kan komma att få återverkningar på fullt justa köp, som skett ett halvår eller ännu längre tillbaka i tiden. Enligt lagfartsförordningen föreligger nämligen skyldighet att söka lagfart inom sex månader från köpet på landet och tre månader i stad. Ofta kan t.o.m. längre tid förflyta innan lagfart sökes, i avvaktan på olika ting, exempelvis uppgörande av arvskifte, fullmakter från anhöriga i Amerika eller köpeskillingslikvid. Det beror faktiskt ofta nästan på en slump när lagfart sökes. Ibland väntar man tills vederbörande ombud har annat ärende till inskrivningsdomaren. Merendels söker man lagfart först sedan alla övriga formaliteter är klara och handlingarna blivit kompletta. Mycket vanligt är t.o.m. att inkommande ansökan avföres ur inskrivningsdomarens dagbok eller diarium, därför att handlingarna icke varit kompletta. Då är ansökningen ur världen, såvitt jag kan förstå, och det är inte säkert att den över huvud taget diarieföres; vederbörande får liksom en bakläxa av inskrivningsdomaren, därför att handlingarna inte är kompletta och tar därför köpeavtalet med sig hem i och för komplettering. Med hänsyn till allt detta är det orimligt att bygga på dagen för lagfartsansökan per den 8 november 1967 som den magiska dagen. Ännu orimligare är det att fastslå denna dag på grundval inte av propositionen utan ett förslag i en enskild motion som väckts 15 dagar senare, alltså ett förslag väckt i efterhand. Svenska folket bör väl i rimlighetens namn kunna förlita sig på gällande lagstiftning till dess ny lag träder i kraft.

Fastigheten skall nämligen anses förvärvad genom det köp, byte eller annat jämförligt fång som närmast dessförinnan skett.

Eljest är det ju alltid undantagslöst den aktuelle säljaren som drabbas av skatten. Hur som helst blir de ekonomiska förutsättningarna för den ingångna affären i grunden omkastade genom dessa bestämmelser, och köparen får en latent skattebörda hängande över sig och är bunden av avtalet. Nu invänder kanhända talesmännen för utskottsmajoriteten att eftersom det är fråga om ett skenavtal — det är ju det man närmast tänker på — är det i realiteten mer eller mindre samma personer som träffas och då är det rimligt att endera blir fast för skatten, likgiltigt vem. Resonemanget är felaktigt därför att det övervägande flertalet hithörande försäljningar inte är att hänföra till kategorin skenavtal utan är högst legitima köpeavtal. Ingenting kan väl vara naturligare än att exempelvis en far säljer sin gård till sin son. Att avtalet har träffats innan den nya skatten trätt i kraft kan inte behöva innebära att vederbörande skall drabbas av lagstiftarens dom. Är köparen en juridisk person uppstår den redovisningsmässiga komplikationen att vederbörande på grund av aktiebolagslagens bestämmelser är skyldig att i bokslutet uppta den latenta skatteskulden som kostnad det år den göres. Det kan i sin tur i värsta fall nödvändiggöra likvidation av bolaget. Jag har därmed, herr talman, berört den rent sakliga sidan. När det gäller de föreslagna skatteflyktsbestämmelserna vill det förefalla som om viss motsättning råder mellan bevillningsutskottets socialdemokratiska hälft och regeringen, eftersom propositionen saknar motsvarande be stämmelser. Jag ställer därför blygsamt frågan: Finns det när det gäller markbeskattningen inom det socialdemokratiska partiet hökar och duvor, för att ta en aktuell bild från det moderna Amerika? Herr talman, nu yrkandena. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3 och 4 av herr Yngve Nilsson m.fl. ävensom till reservationerna nr 6 och 7 jämväl av herr Yngve Nilsson m.fl. Ytterligare yrkar jag bifall till reservationerna nr 9 och 10 likaledes av herr Yngve Nilsson m.fl. samt till reservationerna nr 11 och 12 också av herr Yngve Nilsson m.fl.